Fru talman! Patrik Björck har frågat finansmarknadsminister Peter Norman om resultatet av avregleringen blev det som regeringen syftade till med sitt beslut, och om han avser att ta initiativ till att rätta till de problem som många bilägare upplever. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Resultatet av riksdagens beslut att omreglera fordonsbesiktningen blev det som regeringens förslag syftade till, även om det tar tid för en ny marknad och nya aktörer att etablera sig. Före omregleringen var Sverige det enda landet i unionen som bedrev fordonsbesiktning i statligt monopol. Omregleringen innebär att den här verksamheten har anpassats till den svenska huvudregeln för provning och kontroll. Huvudregeln innebär att oberoende och självständiga organ utför kontroll i konkurrens. Omregleringen har också förtydligat rollfördelningen mellan myndighet och utförare genom att klargöra vad som är statliga åtaganden i form av myndighetsuppgifter, det vill säga regelgivning och tillsyn. Priset på en kontrollbesiktning styrs helt av marknaden. Swedac ackrediterar besiktningsorgan och utför sedan löpande kontroll av den tekniska kompetensen och utrustningen i verksamheten. Den regelgivande myndigheten Transportstyrelsen följer också aktivt omregleringen för att ha beredskap att vidta lämpliga åtgärder i de fall det behövs. Enligt lag ska Transportstyrelsen följa upp att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Uppgifter från Transportstyrelsen visar också att marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas såväl avseende antalet aktörer som antalet besiktningsstationer. Totalt finns drygt 300 besiktningsstationer för lätta fordon i Sverige, vilket ska jämföras med ca 190 stationer vid omregleringen halvårsskiftet 2010. Listpriset för en kontrollbesiktning av personbil varierar nu mellan 300 och 600 kronor. Myndigheten konstaterar att de företag som har trätt in på marknaden håller en likvärdig kvalitet på sina besiktningar jämfört med AB Svensk Bilprovning och har inte lämnat några förslag till åtgärder.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret. Avregleringen av bilbesiktningen har ju inte varit helt enkel att förstå, måste jag erkänna. Det har nog inte heller varit helt enkelt att genomföra den. Regeringen valde dock att genomföra avregleringen, trots att regeringens egen utredning pekade på att nyttan med en sådan var minst sagt diskutabel. Risker som det pekades på var bland annat högre kostnader för bilisterna och kvalitetsproblem. När avregleringen trots allt drevs igenom visade det sig att marknadens intresse var svalt. För att få in privata ägare tvingades man mer eller mindre skänka bort delar av bilprovningen. Och, fru talman, det var en ideologiskt genomdriven avreglering där skattebetalarnas tillgångar såldes billigt för att lösa ett problem som kanske inte ens fanns. Nu kommer det klagomål, och de går ut på att priserna har blivit högre och att bilägarna har fått det krångligare med bilbesiktningen. Då kan man fundera över hur vi kunde hamna i den här situationen. Redan från början fanns det exempel på mindre lyckosamma resultat. Bland annat har Danmark och Finland genomfört avregleringar, och där fanns det erfarenheter att hämta. I Danmark resulterade detta i att man visserligen fick ett ökat antal stationer på kort tid. Det var många som ville komma in på marknaden, men regleringen var så dålig att resultatet blev dåligt. Priserna föll, lönsamheten i branschen är dålig och kvaliteten har blivit sämre. I Finland hade man en något annorlunda utveckling. Där var det lite svårare att få in aktörer på marknaden. Resultatet blev då att det inte var så många aktörer som kom in. Det var bara ett fåtal när man kontrollerade detta. Det finns en rapport som hänvisar till händelser från 2013, och då hade man visserligen väldigt god lönsamhet bland de få företag som kom in på marknaden. Men resultatet var egentligen bara att man hade bytt ett statligt monopol mot ett av riskkapital ägt oligopol. Där hade priset fått betalas av de finska bilisterna. Genomsnittet för en besiktning i Finland ligger på närmare 700 svenska kronor. Det var de resultat som man kunde se innan vi genomförde avregleringen. De frågor som man skulle kunna ställa sig är om priset för bilprovningen i Sverige stiger - visserligen från en ganska låg nivå - kan man argumentera så, att det får väl de svenska bilägarna tåla. Frågan som återkommer är ju: Varför? Om trafiksäkerheten i Sverige skulle bli lite lägre från en hög nivå skulle det väl inte vara någon katastrof för trafiksäkerheten, kan man naturligtvis argumentera. Men frågan som omedelbart uppstår är: Varför? Det är kanske inte hela världen om rättssäkerheten vid bilprovningen skulle minska. Men återigen blir frågan: Varför? När man har besiktigat sin bil, fru talman, och fått anmärkningar på den åtgärdar man dem förhoppningsvis omedelbart. Men när det gäller det svenska systemet med bilprovningen, om det nu inte var så att bilprovningen var underkänd, att det inte fanns stora problem, varför genomför man då detta över huvud taget? Fru talman! Jag tycker inte att jag har fått några svar på mina frågor av ministern i dag. Det handlar om motivet. Man kan självklart argumentera för att det inte är några större problem om det blir lite dyrare och lite sämre. Men det finns ju inget motiv till att man skulle behöva stå ut med det. Den frågan hänger fortfarande i luften, och jag skulle vilja ha svar på den.

Fru talman! Före avregleringen hade vi den billigaste bilprovningen i Europa, med mycket hög kvalitet. Jag undrar också varför. Det finns väl ingen anledning att rota i något som fungerar. Transportstyrelsen har ju analyserat vad som har hänt. Det har inte gått jättelång tid, men man har ändå kunnat se vissa effekter. Det har inte blivit prissänkningar, som var ett argument, snarare tvärtom. Både Opus Bilprovning och Svensk Bilprovning har höjt priserna. Visserligen har det blivit fler stationer där man kan besiktiga sin bil, men tendensen är densamma som vid avregleringen av apoteken. Det är framför allt i större städer som antalet växer. I Norrlands inland är det i princip bara en station per kommun, så man kan tydligt se att glesbygden inte har någon fördel av detta system. De privata som etablerar sig har såklart ett vinstintresse, och det blir svårt att hålla priserna nere när man vill ha ett överskott i verksamheten. Transportstyrelsen har också tittat på hur bilägarna upplever det nya systemet. Många upplever det som krångligare än tidigare. Ett av de största problemen är att man inte längre får information när det är dags att besiktiga bilen, och det kan leda till förvirring för bilägaren. En del kanske inte har uppfattat att de själva ska hitta ett datum utan väntar på kallelsen, och det kan vara lite svårt att hålla reda på det. Det riskerar att gå ut över bilägare, som då bryter mot reglerna, men i förlängningen också över trafiksäkerheten, som är grundsyftet med hela besiktningen. Jag tycker att det är ett allvarligt problem. Det har också rapporterats att bilägare som ska boka upplever att det är svårt att välja mellan de olika företagen och svårt att boka tid. Det har till och med förekommit att man måste påbörja en bokning av besiktning för att se priset. Mot bakgrund av detta borde man göra någonting åt de problem som vi redan kan se på området. Jag frågar mig såklart varför. Men det är redan gjort, och det verkar inte som att regeringen har någon ambition att återreglera. Då har vi att ta ställning till de problem som har dykt upp. Hur garanterar man glesbygden en bra bilprovning trots att det är vinstintresset som numera styr i större utsträckning? På samma sätt som med apoteken är det här en säkerhetsfråga, där bilägare även i glesbygden har rätt att inom rimliga avstånd och med rimlig kvalitet få tillgång till besiktning. Ju färre företag det finns och ju längre man måste åka, desto sämre upplevs det av bilägarna. Jag hoppas att regeringen tar till sig de problem som Transportstyrelsen själv har sett. När det gäller prisutvecklingen hoppas jag att det inte kommer att fortsätta på detta sätt med ytterligare prishöjningar. Den undersökning McKinsey gjorde på regeringens uppdrag inför genomförandet visade just på risken för prishöjningar. Många vet inte ens om att det är fri prissättning, så risken är att man inte jämför priser tillräckligt mycket och att man då får en saftig nota, och därmed upplevelsen av ett krångligt system. Man måste ändå ta fasta på att det är försämringar som människor upplever med det nya systemet.
Fru talman! Tack, interpellanten, för en intressant interpellation! Den väcker en del djupt ideologiska frågor, precis som interpellanten Patrik Björck skriver: "en ideologiskt driven avreglering". Det är ofta ett skällsord, fru talman, som man hör från Socialdemokraterna och vänsterfolk. Motfrågan är naturligtvis: Är det någon idé att ha en ideologiskt driven monopolisering av verksamhet som klarar sig alldeles utmärkt utan att vara styrd av ett enda, konkurrensbefriat företag där kvalitet och även prisbilden oftast förändras till det sämre? Det tror jag inte. Jag får också passa på att tacka ministern för ett fullödigt svar, där det framgår att det finns en väldigt stor skillnad i beskrivning av verkligheten. En utveckling där vi har fått mer än 50 procent fler tillfällen till besiktning av lätta fordon kan väl knappast vara en försämring. På samma sätt beskrivs en prisbildsutveckling, som Transportstyrelsen har koll på, som verkar helt rimlig. Låt mig, fru talman, kort beskriva detta själv. Jag är 58 år gammal, och jag har haft bil ganska länge eftersom jag fick körkort när jag var 18 år. Jag har besiktigat min bil regelbundet under åren. Jag känner inte igen mig i den beskrivning som interpellanten gör av att allt har blivit sämre och att det har blivit dyrare. Senast fick jag faktiskt möjlighet att inom en kvart åka ned och besiktiga bilen hos en konkurrerande ensamföretagare, som dessutom konkurrerar med sänkt pris för sin besiktning när man kommer med kort varsel. Den typen av möjligheter fanns inte i systemet med monopol. När vi tidigare hade monopolet för taxiväsendet fick man ofta ringa och höra "var god dröj". Man kan fundera lite grann på hur avregleringen av monopol egentligen sker. Ofta är det tyvärr mycket lättare att instifta ett monopol, för det är en enkel lösning som på ytan förefaller väldigt bekväm. Men när man sedan konfronteras med monopolets nackdelar, som konkurrensbristen och bristen på vilja att utveckla kund och kvalitetsmedvetenhet, är det i stället långa köer med successiva fördyringar på grund av att det läggs påslag på påslag som man inte kan välja bort. När vi talar om en marknad där man har full kontroll på att kvaliteten finns - jag vill påstå att det är fallet när det gäller bilprovningen, eftersom Transportstyrelsen har ett långtgående ansvar just för tillsyn och uppföljning - kan vi nämligen vara säkra på att vi får en situation där vi i stället kan både välja och välja bort. Tyvärr är det en svår problematik för socialdemokratin och vänsterfolk att över huvud taget tillåta medborgare att själva välja - politiker vet ju oftast bäst vad medborgarna ska välja. Det blir lite slående med en enkel omvärldsanalys. År 1963 tillskapades bilprovningen i Sverige, och vi var det enda land i unionen som fortfarande efter många år hade kvar en bilprovning i ett monopolväsen, med de nackdelar det rimligen har. Andra länder i unionen hade väl insett detta, och det skedde en avmonopolisering. Motfrågan är naturligtvis: Vill nu Patrik Björck och Socialdemokraterna återreglera, som vi hörde Hillevi Larsson säga? Det är en drömtanke för många socialdemokrater när det gäller svunna monopol, som inte längre har något existensberättigande. Vill man återreglera detta? Då kan vi ställa frågan varför andra länder som har lyckats välta de konkurrensbegränsande monopolen över ända inte återgår till samma ordning. Här är Socialdemokraterna på ett ideologiskt plan skyldiga väljarna en betydligt större genomlysning. Vilka andra monopol som vi har lyckats avskaffa till förmån för kunder och medborgare vill ni återreglera? Den frågan hänger i luften. Men nu är det bilprovningen som är i fokus. Jag kan inte se annat än att statsrådets svar är ett fullödigt, uttömmande svar om fördelarna med avmonopolisering så här långt.

Det har satt sig i det svenska medvetandet att vi gärna vill ha bra fordon. Många människor tar också ett stort, aktivt ansvar för att ha en bra bil. Det är i grunden bra. Jag har haft diskussioner med kolleger i övriga Europa om just besiktningen och kan konstatera att Sverige ligger långt framme. Patrik Björck frågade om motivet. Den frågan fanns inte med i interpellationen, fru talman, och därför svarade jag inte specifikt just på den. Jag svarade på frågorna som fanns i interpellationen. Jag kommer också ihåg hur det var många gånger när jag skulle besiktiga bilen. Människor upplevde en irritation på grund av att man inte fick tid när man behövde och inte hade så mycket att säga till om. Men det funkade ganska bra. Sverige var det enda land i EU som inte hade gjort en omreglering, utan det sköttes av ett statligt monopol. Tanken med att göra denna omreglering var att se om det var möjligt för andra, med bra kompetens, erfarenhet och vilja att satsa i branschen, att bli ackrediterade och utföra denna service. Det är alldeles riktigt, som Patrik Björck säger, att det gjordes en genomlysning innan. Jag tycker att det är bra att man gör det, att man tar reda på risker så att man är aktiv om riskerna börjar visa sig. Kan det bli prisökningar, kan det bli kvalitetsbrister, i synnerhet när vi går från ett sätt att utföra besiktning till ett annat sätt, för att inte tappa det som vi har varit bra på? Det vi kan konstatera, eftersom det enligt lag är Transportstyrelsen som tittar på det här, är att det i viss mån har blivit en prisökning. Men vad menar man med prisökning? Den vanliga, gängse besiktningen ligger på ungefär samma pris som för ett antal år sedan - det skiljer kanske 20 kronor. Det som däremot har tillkommit är möjligheten att få drop in-tider och besiktiga på kvällar och helger. Det är dyrare, men det har blivit en fantastisk möjlighet för människor som annars kanske måste ta ledigt från jobbet och avstå från lön - och vi är ju för arbetslinjen i alla dess led. När det gäller kvalitetsbrister säger Transportstyrelsen att det inte finns några sådana. Det är en sådan del som den har ansvar för att kontrollera. Det jag skulle vilja veta mer om - för jag tycker ändå att frågan är angelägen - är det Patrik Björck nämner både i sin interpellation och här i talarstolen, nämligen klagomålen. Vem är det som klagar? Vem är det som har gjort just den sammanställningen? Jag får, fru talman, rätt ofta brev till mig som statsråd. Jag har knappt fått något, tror jag, under mina fyra år som statsråd som har rört just besiktningen. Det säger också någonting om hur andan är hos människor. Därför är jag verkligen angelägen att få veta vem som har tagit reda på det här, vem som har undersökt om det har blivit sämre och vilka som har klagomål. Är det vänner och bekanta som Patrik träffar? De kan vara nog så viktiga, men jag tycker att det är viktigt att också ta fasta på alla som tycker att det har blivit väldigt mycket bättre. Jag tror att det här är någonting som vi får fortsätta att jobba med. Staten är fortfarande kvar som en ägare bland många.

Fru talman! Före avregleringen 2009 gjorde man en undersökning. 94 procent av bilprovningens kunder var nöjda kunder. Det var ett mycket bra resultat. Vi hade hög trafiksäkerhet, vi hade hög rättssäkerhet och vi hade låga priser. Det som framförs här som motiv för avregleringen är att tillgängligheten inte alltid motsvarade kundernas behov. Det finns dock inget som säger att man inte, inom ramen för den bilprovning som fanns 2009, skulle ha kunnat tillställa direktiv om att ha en annan tillgänglighet om det fanns behov av kvälls eller helgtider eller någon annan möjlighet att serva kunderna och kanske höja kundnöjdhetsindex ännu mer. Inget är ju så bra, fru talman, att det inte kan bli bättre. Men om någonting är ganska bra eller till och med väldigt bra blir man svaret skyldig om man gör en övergripande förändring av det, särskilt om den undersökning som man gör innan dess pekar på att risken finns att kvaliteten kommer att bli sämre och priset högre. Då hamnar vi i vad som driver det här. Jag antyder ju i min interpellation att det ser ut att vara mer ideologi än verklighet. För oss socialdemokrater handlar det om pragmatism, alltså att man ska ha saker som fungerar. Vi vill varken reglera eller avreglera utifrån ideologiska synpunkter, utan vi vill ha en diskussion om vad som fungerar bra, vad som kan bli bättre och hur man kan få verksamheten att fungera enligt de krav man ställer. Där är ministern fortfarande svaret skyldig. Jag skulle vilja fråga om det jag säger i interpellationen - att marknaden inte var riktigt mogen för det här. Det fanns egentligen inga krav från bilprovningens kunder att få det privatiserat. Det fanns heller ingen stor marknad som stod utanför och ville svälja godbiten som regeringen höll fram, utan det hela slutade med att regeringen mer eller mindre fick skänka bort bilprovningen för att få in privata aktörer på marknaden. Eftersom regeringen gjorde det måste den ha förväntat sig ytterligare någonting bra av den satsningen. Men det som skedde var ju att den aktör som fick komma in och på oerhört goda ekonomiska villkor ta över en del av den gamla bilprovningen omedelbart fick en väldigt bra start. Aktiekursen rusade. Man var väldigt nöjd. Man aviserade att man ville ha en prissättning med europeiskt perspektiv - man ville höja priserna till en 400, 450 kronor. Det är också en av anledningarna till att ägarna är så nöjda: De ser att de har den utvecklingsmöjligheten. Det är klart att bilisterna i någon mening kommer att ställa regeringen till svars för det här. Om de inte har fått någonting mer än högre priser som går till att höja vinsten i privata företag - ägarna av de företagen blir visserligen glada - är det naturligtvis om det frågan kommer att ställas. Ministern frågar vem det är som klagar. Klagomålen som kommer nu har att göra med att man är van vid att det fungerar men tycker att man inte blir kallad. Man är inte säker på att man lita på provningen, och man tycker att priserna börjar stiga. Det är fullständigt rimliga synpunkter eftersom de överensstämmer med verkligheten. Det här kommer att förfölja regeringen i framtiden, och vi kommer att fortsätta bevaka frågan. Det är prisfrågan och kvalitetsfrågan det kommer att dömas på.

Fru talman! Det är Transportstyrelsen som vittnar om att de får klagomål från bilägare. De granskar också effekterna av avregleringen, så jag tycker att man bör ta fasta på det de framför. Det är just att det har blivit krångligare. Man får inte längre kallelse till besiktning. Man har problem när man ska boka i systemet - det är svårt att få överblick över vilka man har att välja mellan. Man kan nog alltså ta fasta på att många upplever det här som ett problem. Det har blivit prishöjningar. Det är oroväckande att jämföra den europeiska marknaden med den svenska. Sverige var det enda land som inte hade avreglerat, men vi hade mycket lägre priser - dock inte på bekostnad av kvaliteten. I det finska systemet kunde man se när man avreglerade att det blev prisökningar på mellan 50 och 100 procent. Vi kan se den tendensen i Sverige nu; vi får hoppas att det inte blir lika illa här. Det som är riktigt oroväckande är det som hände i Finland och som man kan se även i andra länder efter avreglering: Det är fler bilar som har blivit underkända. Man kan till och med se en ökning på 50 procent av antalet underkända bilar. Det kan tyckas vara en kvalitetsmarkör, det vill säga att man inte släpper igenom bilar som inte är körsäkra. Men det de kom fram till i Finland var att det handlade om att man ville att folk skulle komma in igen och göra en ny besiktning, för då tjänade man mer pengar. Tyvärr fanns det ett incitament att kalla flera gånger. Vi får verkligen vara vaksamma så att det inte händer här i Sverige. Hittills kan vi inte se de tendenserna, men vi får ändå ha en vaksamhet i och med att det har hänt i andra länder. Det finns alltså all anledning, tycker jag, för regeringen att följa det här och även att agera för att förbättra det som faktiskt inte fungerar.
Fru talman! En springande punkt i interpellationen är frågan som väcks av Patrik Björck själv: När är marknaden mogen? Enligt Socialdemokraterna är svaret i princip aldrig. Enligt oss som företräder en annan åsikt - vi vill skapa nya marknader och därmed få in fler idéer på marknaden men samtidigt ställa viktig kontrollverksamhet som bland annat bilprovningen under regler och tillsyn, och där spelar Transportstyrelsen en avgörande roll - är detta att hindra nya aktörer från att komma in på marknaden, vilket i sin tur är ett ständigt hot mot jobblinjen som prisas så högt i hyllningstalen av Socialdemokraterna själva. Det är inte trovärdigt. Den viktiga frågan är vad bilprovningen är till för. Den är till för trafiksäkerheten. 1963 är lite drygt 50 år sedan och halva den moderna bilens utvecklingstid. Har det inte hänt någonting med kvalitetsutvecklingen på bilsidan på 50 år som gör att även det måste tas med i perspektivet på om vi ska ha en gammalmodig monopolställning för granskning av säkerheten hos bilarna? Precis som statsrådet sade: 1963 var det väldigt välbefogat att införa en nationell bilbesiktning eftersom bilarna generellt hade mycket sämre kvalitet då än de har i dag. Med den kvalitetsutveckling som har skett kan man nog släppa på kraven och justera om detta. De reglerna och tillsynen av att de efterlevs faller på Transportstyrelsen. Men att andra aktörer inte ska tillåtas är gammal och glömd politik som backar in i framtiden. När det gäller avmonopolisering handlar det egentligen om en omreglering av marknaden. Precis som statsrådet också sade äger staten fortfarande delar av den här verksamheten. Det är ansvarsfullt att bryta sönder ett monopol som är förlegat och daterat samtidigt som man gör det på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamheten. Det ska ske på ett rimligt smidigt sätt så att det inte blir en oreglerad marknad med en gång.
Fru talman! Både Hillevi Larsson och i viss mån Patrik Björck har tagit upp att människor skulle uppleva det som krångligare att veta när de ska besiktiga sin bil, vart de kan vända sig och vilket som är priset. Om det är på det sättet är det naturligtvis inte bra. Det är lika viktigt också om det är en monopolverksamhet som staten äger. I det här fallet är dock andra aktörer med, och här finns det ett eget intresse för den som är aktör, ett besiktningsorgan, att vara tydlig gentemot dem som ska komma och låta besiktiga sina bilar. Därför kan det vara på sin plats att förklara hur det går till. Har man slutat att skicka kallelser eller brev? Nej, det har man inte. Tvärtom finns det i dag om möjligt ännu mer information för den som är fordonsinnehavare. Besiktningsorganen väljer själva hur de vill kontakta sina kunder. De allra flesta skickar någon form av inbjudan, till och med sådana där datumen är klara och det finns ett inbetalningskort. Om man då betalar före ett visst datum har man bokat sin tid också. Transportstyrelsen informerar också generellt, via sin hemsida, och man erbjuder nu också fordonsägare besiktningsuppgifter via sms - ny teknik som man använder på olika sätt för att underlätta för fordonsägarna att hålla sig uppdaterade. För säkerhets skull finns också Transportstyrelsens information i fordonsskatteutskicken. Det är alltså inte så att det har blivit mindre information där människor kan ta del av hur de ska göra. Tvärtom har informationen utvecklats. När det gäller de olika bilbesiktningarna säger Patrik Björck att Socialdemokraterna inte ideologiskt är för eller mot det ena eller andra, men det låter märkligt, för jag upplever att det är precis det som Patrik Björck är. Man menar att det var bra på monopolets tid, och nu vill man gå tillbaka till det och ifrågasätter omregleringen. Det kan jag ha full respekt för. På samma sätt kan man argumentera för att vi i Alliansen gick fram fort och avreglerade eller omreglerade inom vissa områden för att vi trodde på det som ett verktyg att uppnå bättre konkurrens, vilket i sin tur leder till ökad service och bättre utbud - alltså det man upplever som prisvärt. När det gäller bilbesiktningen tittar vi på just detta. En av de frågor jag fick i interpellationen gällde resultatet av avregleringen - blev den som regeringen syftade till? Ja, det har den så här långt blivit. Men det är viktigt att fortsatt kontrollera att kvaliteten är bestående eller helst bättre och att priserna inte rusar i väg, vilket man såg som en riskfaktor. Vi har sett att det inte heller har skett. Snarare har man fått en mångfald av priser beroende på vilken service som faktiskt ges. Jag ska ge Patrik Björck rätt i att om vi hade haft en monopolverksamhet och målet var att få bättre öppettider hade man kanske kunnat uppnå det också. Men nu har det kommit genom ett driv av kunder som inte vill behöva ta ledigt från jobbet eller skolan för att åka och besiktiga bilen. Jag förstår heller inte vad felet skulle vara med att vi nu har ännu fler ställen att besiktiga bilen på och att det finns verkstäder som kan släcka tvåor. Det är ytterligare ett sätt att öka servicen, så att vi har säkra bilar på våra vägar, vilket är själva huvudfokus.

Fru talman! Det var alltså två frågor som jag ställde till statsrådet Norman och som jag nu har fått svar på från infrastrukturministern. Den ena är: Blev resultatet av avregleringen det som regeringen syftade till? Svaret på den frågan är alltså enligt infrastrukturministern ja. Hon definierar det i sitt svar som att Sverige nu inte längre är det enda landet som har monopol. Det har man uppnått, och man har nu fått in nya aktörer. Det svaret fick jag i vår första replikomgång. Sedan gick jag vidare och frågade: Men varför? Jag förstår att man har uppnått sitt syfte om man definierar det så, men fanns det inget annat man var ute efter än att få ett slut på situationen där Sverige alltså skulle vara det enda landet som hade fordonsbesiktning som statligt monopol? Svaret på detta var ja, men jag fick aldrig något svar på min följdfråga: Varför? Om det nu skulle visa sig att det här var ett billigt, trafiksäkert och rättssäkert system är det fullt rimligt att fråga varför man skulle avreglera det, och det har jag inte fått ens en antydan till svar på i dag. Min andra fråga var: Avser statsrådet att ta initiativ till att rätta till de problem som många bilägare upplever? Där var svaret lika tydligt nej. Det är visst bara jag och eventuellt min närmaste vänkrets som har konstaterat att priserna blivit högre, att kallelserna inte längre kommer och att det är krångligare att ordna bilbesiktningen. Det tänker regeringen inte göra något åt, för de problemen finns inte.
Fru talman! Patrik Björck frågade i sitt första inlägg efter motivet - det som han i det senaste inlägget kallar för frågan varför. I mitt förra inlägg gick jag tydligt igenom det som skulle ha varit motivet. Jag och regeringen tror, uppenbarligen till skillnad från Socialdemokraterna och Patrik Björck, att just mångfald, konkurrens, möjlighet att välja och möjlighet att själv vara med och påverka är oerhört viktiga verktyg för att man ska kunna vara pådrivande, få bättre service och för att det ska bli prisvärt. Detta står inte i motsatsförhållande till trafiksäkerheten, hälsan, miljön eller teknikutvecklingen på besiktningen. Sådant har vi en stark och god tradition av i Sverige. Här har det gällt hur vi ytterligare kan öka tillgängligheten i hela landet, utveckla servicen och få fler att vara engagerade. Det som Patrik Björck säger att "man" upplever - "man" får definieras på olika sätt - och som han säger är problem är något som jag inte har svarat på, för det är problem jag inte ser på samma sätt. Att det skulle vara krångligt med att kallelser inte kommer har jag just gått igenom, och det Patrik Björck påstår stämmer faktiskt inte. Kallelser skickas ut av dem som är besiktningsorgan. Transportstyrelsen har till och med en sms-service, och besiktningsinformation finns i fordonsskatteutskicket. Det finns mer information i dag än tidigare. När det gäller kvaliteten har Transportstyrelsen ett uppdrag att göra översyner. Då har man sett att det inte finns någon skillnad i kvalitet. Den har inte blivit sämre. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att följa den här frågan. Det är fortsatt viktigt att människor har ett förtroende och låter besiktiga sina bilar. Att vi sedan har en mångfald bland dem som utför besiktningar tror jag är bra på lång sikt också.